Herr talman! Under de veckor och månader som återstår till den 15 september är det tre frågor som är centrala. För det första: Är Sverige i dag ett bättre land att leva och bo i jämfört med för tre år sedan? För det andra: Vilka värderingar och idéer skall genomsyra vårt samhälle i framtiden under de kommande tre åren? För det tredje: Hur skall Sverige styras under 90 talet? Blir det samarbete och breda lösningar, eller blir det kaos i politiken? I socialdemokraternas valmanifest från 1989 slog vi fast att kampen mot arbetslöshet och inflation kräver en stram och uthållig ekonomisk politik. Trots lågkonjunkturen har vi lyckats upprätthålla en mycket hög sysselsättning i Sverige. Antalet sysselsatta är i dag 4 449 000, och av dem är Arbetslösheten är nu omkring 2 %. Det är en mycket låg siffra i ett internationellt perspektiv. Det är också en låg siffra, om man ser bakåt i tiden. Sedan 1988 har arbetslösheten bara ökat med en halv procent, men med våra ambitioner i Sverige är det en hög siffra. Därför har vi satt in kraftfulla marknadspolitiska åtgärder för att motverka ökad arbetslöshet. Arbetslinjen har förstärkts, och utbildningen har byggts ut. Inför framtiden kan jag garantera: En socialdemokratisk regering kommer aldrig att vika från linjen arbete åt alla! I socialdemokratins valmanifest 1988 utlovade vi en genomgripande skattereform med sänkta inkomstskatter och en rättvisare beskattning mellan arbete och kapital. Århundradets skattereform är nu genomförd. Vi har fått ett enklare och rättvisare skattesystem som bidrar till den ekonomiska utvecklingen och som kan finansiera välfärden. Ett omfattande program för ökad tillväxt och produktivitet har inletts. 100 miljarder satsas på investeringar i järnvägar, vägar och kollektivtrafik, lika mycket i telekommunikationer. Investeringsfonderna har släppts fria. Öresundsbron skall byggas. En långsiktig energipolitik ligger fast. Ett historiskt trendbrott har skett när det gäller inflationsbekämpningen. Genom Rehnberggruppens framgångsrika arbete har stabiliseringsavtal slutits för 1991 och 1992. Kostnadsutvecklingen har dämpats och ger goda förutsättningar för ökad konkurrenskraft. De kommande tolv månaderna förväntas inflationen ligga kring 4 %. Samtidigt faller räntorna. Och det blir billigare mat med en socialdemokratisk regering. Vad händer med matmomsen, om vi får en borgerlig regering? Det skulle vara intressant, om vi kunde få en liten indikation om detta i dag. När Olof Johansson säger att här gäller det att väljarna skapar majoritet för sänkt matmoms, håller jag med Olof Johansson om det. Det är en viktig fråga i höstens val. Men jag konstaterar att än så länge är det bara med en socialdemokratisk regering som vi kommer att kunna garanteras sänkt matmoms. Industriproduktionen tar fart och Sveriges utrikesaffärer förbättras successivt. Steg för steg närmar sig den svenska ekonomin den definitiva vändpunkten. Grunden är lagd för en stark ekonomi under 90-talet. Men fortsatt stramhet är nödvändig. Vi har inte råd med några extravaganser, varken gigantiska skattesänkningar eller nya stora utgiftsökningar. En ansvarsfull politik är nödvändig med tanke på det statsfinansiella läget. Carl Bildt beskrev, som vanligt, hur eländigt eländigt det är med vår ekonomi. Låt mig då citera ur Dagens Industri vad tidningens ekonomiexpert Olle Fahlén säger på denna punkt: ''Svensk ekonomi befinner sig just nu i ett utmärkt läge med låga inflationsförväntningar, fullt förtroende för kronan och en vändning uppåt i världskonjunkturen runt hörnet. - Frågan är väl om utsikterna att rätta till balansproblemen varit bättre någon gång sedan början av 1970 Läs Dagens Industri innan valrörelsen börjar, Carl Bildt, så slipper vi de där jeremiaderna! Sedan säger Carl Bildt att vi har en avindustrialisering i Sverige. Under de sex borgerliga regeringsåren rasade industriinvesteringarna med 40 %, och man började tala om Sverige som en andra rangens industrination. Sedan 1982, Carl Bildt, har industriinvesteringarna ökat med ungefär 100 %. Jag tror nog att hotet om en avindustrialisering är avvärjt. Om Carl Bildt sedan vill dra slutsatser av lågkonjunkturen, kan jag konstatera att i USA minskar tillväxten med 1,8 % under första halvåret, i Storbritannien med 2,0 % och i Kanada med 2,1 %. Det är tre länder med högerregeringar, Carl Bildt. Hur i all sin dar kan då Carl Bildt förklara -- eftersom lösningen på våra tillväxtproblem skulle vara en borgerlig politik -- att i dessa tre länder rasar industriproduktionen? I Sverige, om Carl Bildt vill fly till hemmaplan, har det under åren 1970--1990 -- med undantag då för de sex borgerliga åren -- varit en riktigt bra tillväxt. Det var bara under åren när de borgerliga regerade som det blev en riktigt dålig utveckling. I övrigt under perioden 1970--1990, då socialdemokraterna hade regeringsansvaret, ser det faktiskt riktigt bra ut. I socialdemokratins valmanifest 1988 utlovade vi konkreta reformer för att öka tryggheten och välfärden, inte minst åtgärder som förbättrar barnens situation. Sedan 1988 har 60 000 nya daghemsplatser tillkommit. Två av tre platser har gått till barn från LO-familjer. 86 % av alla barn har i dag någon form av barnomsorg. Föräldraförsäkringen har byggts ut från nio till tolv månader, plus tre månader med garantipeng. Det är världens överlägset bästa föräldraförsäkring, trots att vi inte lyckats bygga ut den så mycket som vi skulle önska. Barnbidragen har förbättrats kraftigt under perioden. För ett barn ökade det från knappt 6 000 till 9 000 kr. Samtidigt har bostadsbidragen till barnfamiljerna höjts kraftigt. Skolan reformeras och byggs ut. Gymnasieskolans alla utbildningslinjer blir treåriga, och det är en viktig jämlikhets och kunskapsreform. Den här uppräkningen visar hur mycket vi satsar på barnen i vårt land. Jag tror att jag vågar påstå att inget annat land i världen gör så mycket för barnen som vi faktiskt gör i Sverige. Och det är inte konstigt att det sedan 1988 har fötts rekordmånga barn i vårt land, 384 000. Vi går förbi det ena katolska landet efter det andra. Snart ligger vi först. I socialdemokratins valmanifest slår vi fast att arbetslivets villkor måste göras mer rättvisa. De 400 000 mest utsatta arbetsplatserna är nu kartlagda, och arbetsmiljökommissionen har lämnat förslag till åtgärder. Genom arbetslivsfonden finns nu 15 miljarder kronor för att förbättra arbetsmiljöerna. Hittills har fonden fördelat 1,2 miljarder kronor på drygt 1 500 arbetsplatser. Insatser har gjorts som berör Arbetsgivarnas och försäkringskassornas ansvar för rehabilitering efter sjukdom och arbetsskada kommer att skärpas. Ingen förtidspension skall beviljas förrän alla rehabiliteringsmöjligheter är uttömda. Varför i all sin dar, Carl Bildt, skall arbetslivsfonden delas ut till arbetsgivarna, den som är en av våra största sociala landvinningar någonsin i Sverige? I socialdemokratins valmanifest för tre år sedan lovade vi att ta hårdare tag för bättre miljö, och jag skall svara Claes Roxbergh. Det internationella miljöarbetet har utvecklats. En konkret plan är fastställd för att återställa Östersjöns ekologi. Sverige har internationellt drivit på avvecklingen av freoner. Vägtrafikens utsläpp minskar nu stadigt i takt med att avgaskraven skärps. Koldioxidskatt har införts på bensin. Överenskommelse har träffats om trafiken i storstäderna. Ytterligare två nationalparker har inrättats. Markägarna kommer att få ett vidgat ansvar för den biologiska mångfalden och naturskyddet. Industrins utsläpp har fortsatt att minska. Källsortering av sopor börjar ta fart, och återvinningen ökar. Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp ytterligare konkreta exempel. Jag hävdar att Sverige är på rätt väg i miljöpolitiken. I socialdemokratins valmanifest slog vi fast att vi vill utveckla Sveriges förbindelser med övriga Europa. Under de senaste tre åren har det hänt oerhört mycket positivt, händelser som kommer att påverka Europa under lång tid framöver. De kommunistiska diktaturerna i Östeuropa har fallit, en efter en. En ny säkerhetsordning för Europa undertecknades förra året i Paris, och samarbetet mellan de europeiska staterna fördjupas och breddas. Sverige har varit en av de pådrivande krafterna i förhandlingarna mellan EG och EFTA. Det samarbetet kommer att beröra över 350 miljoner européer. Avtalet väntas träda i kraft om ett och ett halvt år. I morgon kommer nästa steg att tas i denna för vårt land så viktiga process. Regeringen kommer då att lämna in sin deklaration till riksdagen angående ansökan om medlemskap i den europeiska gemenskapen. Har Sverige blivit ett bättre eller ett sämre land att leva i under de gångna tre åren? För min del är svaret givet: Ja. På område efter område är vårt land starkare och bättre än för tre år sedan. Det är inte bara jag som anser att Sverige är ett bra land och har framtiden för sig. Många andra delar den uppfattningen. Vi är friast i världen, enligt en stor undersökning gjord av FN. Vi har lägst arbetslöshet i Europa enligt OECD. Vi är en hörnpelare för ABB-gruppen, enligt Percy Vi har världens mest utbyggda barnomsorg och vi är nöjda med den enligt en undersökning i Veckans Vi har den bästa arbetsmarknadspolitiken enligt Vi har en stark framtid enligt den engelska affärstidningen Financial Times. Vi svenskar har mycket att känna stolthet över. Friheten, demokratin, välfärden, sysselsättningen, naturen och miljön. Men vi vill naturligtvis gå vidare och göra ett bra land ännu bättre. Vi vill leva i ett samhälle där välfärden är utbyggd och kommer alla medborgare till del på rättvisa villkor. Vilka värderingar och idéer skall då genomsyra vårt samhälle i framtiden? Jag tror att svaret är ganska självklart, oss svenskar emellan. Vi vill öka rättvisan, inte minska den. Vi vill stärka jämställdheten, inte försvaga den. Vi vill värna jobben, inte öka arbetslösheten. Vi svenskar vill att Sverige skall vara ett samhälle med värme och omtanke. Ingen skall stå utanför, alla skall kunna känna mening, få växa och utvecklas i frihet och trygghet. Sverige behöver därför de värderingar och idéer som socialdemokratin står för. Därför, kammarledamöter, kommer med nödvändighet frågan: Hur skall Sverige styras de närmaste tre åren? Vi socialdemokrater här i riksdagen har, tillsammans med andra partier, kunnat samla breda majoriteter i för nationen mycket viktiga frågor. Det gäller Europapolitiken och skattereformen. Det gäller energipolitiken och arbetsmiljön. Det gäller socialförsäkringarna och bostadsfinansieringen, för att ta några exempel. Skulle en borgerlig regering, vare sig den består av två partier, eller tre, fyra eller kanske t.o.m. fem partier ha kunnat samla sig kring något enda av dessa beslut? Och hur blir det under den kommande valperioden? Hur skall folkpartiet, t.ex. kunna samarbeta med kds om familjepolitiken? Hur skall moderaterna kunna samarbeta med centern om skattepolitiken? Hur skall någon över huvud taget kunna samarbeta med Ny demokrati? Jag skall läsa upp ett citat från en intervju i SAF tidningen med SAFs ordförande Ulf Laurin: Jag tycker också att summan av framgångarna för Ny demokrati och kds är positiv. Adderar man dessa nya inslag till vad vi i övrigt har så finner vi en starkare betoning än på mycket lång tid för liberalism, företagsamhet, hederlighet, etik och vilja att göra rätt för sig. Så uttalar sig Svenska arbetsgivareföreningens ordförande år 1991, aktiv moderat. Är detta uttalande representativt för borgerligheten? Är det denna inställning ni i själva verket har till Ny demokrati? Är det inte dags att nu entydigt ta ställning för att man icke kommer att basera något politiskt handlande i denna kammare på detta parti? Jag gör det desto mer som Carl Bildt håller öppet för att ta in Ian Wachtmeister i en borgerlig regering. Det är dags att tala klarspråk nu när det gäller detta parti. Det har varit väldigt dåligt med det från de borgerliga partiernas sida. Jag har varnat länge för att vi kan få en parlamentarisk situation som blir svårhanterlig. Risken för parlamentariskt kaos är uppenbar. Allt fler tycks nu börja dela min uppfattning. Sverige har inte råd med en bräcklig koalitionsregering som bedriver en ytterkantspolitik. Sverige behöver en regering som förmår samla breda, hållfasta majoriteter i politikens huvudfåra och en politik som bygger på ansvar för ekonomin, sysselsättningen, medmänsklighet och solidaritet, jämställdhet och allas lika rätt. När jag lyssnat på debatten här i dag har jag dragit två slutsatser så här långt. Bengt Westerberg markerade en ovanligt stark vänsterprofil, vilket jag tror förvånade många. Jag tror det återspeglar oron i folkpartiet efter det man gick in i högeralliansen och den reaktion som kommit om man skall tro på opinionssiffror. Det andra som är intressant är att det egentligen var hårda attacker från folkpartiet och centern framför allt mot moderaterna men delvis mot varandra. Det nya var att man inte nämnde namnet på det andra partiet. Bengt Westerberg sade att det finns de som -- och så gav han moderaterna en riktig såsop. Men på något sätt vill han smyga in det anonymt, för vi skall ha val och de har högeralliansen. Men detta håller ju inte i verkligheten. Herr talman! Till min förvåning fortsatte Carl Bildt debatten om Kjell-Olof Feldts bok. Jag trodde Bildt hade fått tillräckligt på nöten i den frågan häromdagen i TV, men så tycks inte vara fallet. Därför skall jag citera ur boken vad Feldt skriver: Den största gropen att falla i tycks den s.k. alliansen moderater-liberaler vara i färd med att gräva. Återigen, Carl Bildt, läs hela Feldts bok, så kommer Bildt inte att citera så förtjust i fortsättningen. Det finns en memoarbok till, skriven av en tidigare politiker, Britt Mogård. Varför inte läsa den, Carl Bildt? Den visar hur diskussion i den borgerliga regeringen förbjöds. I stället drog sig Fälldin, Bohman och Ullsten in i låsta rum, och sedan var varje annan diskussion förbjuden. Undra på att det blev den politik det blev. Då föredrar jag en diskussion i en socialdemokratisk regering. Där diskuterar vi så det går härliga till. Sedan kommer vi fram till vettiga beslut. Men en regering där diskussion förbjöds --? Läs Britt Mogårds bok eller avstå från att citera Feldt. Jag är beredd att ställa upp på vilket som.

Herr talman! Jag skulle vilja anmäla att jag inte har läst Kjell-Olof Feldts bok. Jag läser däremot gärna vad Allan Larsson skriver. Jag tycker att det har insmugit sig något slags obalans mellan forntid och nutid. Jag skall läsa den om jag får tid någon gång och inte har något viktigare för mig -- det är en osannolik situation. Jag har noterat att det även i övrigt är uppochnedvända världen. Carl Bilt står här och jublar över kösamhället. Om jag vore i Carl Bildts kläder -- det är jag ju inte; de är mycket längre än mina -- skulle jag ta det väldigt lugnt och framför allt skulle jag ta reda på vad kön vill. Bland de köande befinner sig Ian Wachtmeister, Bert Karlsson och annat löst folk. Statsministern begär på fullt allvar att man skall svara på hur vi skall ha det med dem. Jag skall bli mycket allvarlig. Jag säger -- som jag sade i slutet av mitt inledningsanförande -- att jag har stort förtroende för detta lands väljarkår och dess mognad. Jag tror inte att den svenska väljaren kommer att falla i trans för den sortens ytterkantspiruetter som herrarna Karlsson och Wachtmeister representerar. Minst av alla har ett centerparti någon anledning att räkna in dem i något sorts underlag. De kör i sin egen satellitbana. Jag vill sedan beröra något av det som statsministern tog upp. Jag tyckte nog att Ingvar Carlsson gav en felaktig bild av historien. Vi skall komma ihåg att det socialdemokratiska regerandet har pågått under i stort sett oavbruten högkonjunktur -- nio år. Det verkade ett tag som om det var bortglömt. Det stämmer inte riktigt med den förväntansfulla attityd som Allan Larsson visade upp på förmiddagen. Han talade om en vändpunkt -- att man hoppas på en högkonjunktur och att allt då skall bli bättre. Glöm inte den högkonjunktur som ni har haft att regera under! Matmomsen intresserar många -- i synnerhet en majoritet av svenska folket. Det är den viktigaste skattepolitiska åtgärd som kan -- och bör -- vidtas. Jag välkomnar naturligtvis den omsvängning som har inträtt också här i parlamentet. Jag välkomnar den opinion som har börjat framträda. På vårkanten började ju regeringen faktiskt att röra på sig. Det var först kvinnoförbundets ordförande, sedan Margot Wallström och Mona Sahlin. Jag har väldigt svårt att tro att någon av dem hade charmats av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson. Det måste vara något annat som låg bakom. Den 21 maj kapitulerade regeringen för folktrycket -- det är min analys av detta. På socialdemokratiskt håll är man mycket medveten om att detta är en i folkopinionen väl förankrad fråga. Vi tycker att det är bra om vi på något sätt har bidragit till att driva fram den opinionen. Ingvar Carlsson säger att det är socialdemokraterna och en socialdemokratisk regering som är en garanti för att det skall bli något av detta. Men ni hade faktiskt möjlighet att ta ställning nu. Vi hade nämligen lagt ett konkret förslag -- med lagtext och allt. Det var bara att rösta. Det hade man väl hunnit med tidigare under perioden också. Man hade kunnat lagrådsgranska osv. Det fanns inga tekniska hinder för att genomföra sänkt matmoms under denna period. Det är det ena. Om ni inte gillade vårt förslag kunde ni ju ha lagt en proposition. Det är ju regeringens privilegium, men det gjorde ni inte. I och med att ni valt denna modell är problemet nu att inget parti kan ge någon garanti om varken det ena eller det andra. Sanningen är ju att väljarna skall ha ett ord med i laget. Vi garanterar att vi står fast vid vårt förslag om sänkt skatt på maten. Slutsatsen är därför att den som röstar på centerpartiet vet att han röstar för sänkt skatt på maten. Det är den garanti som ett parti kan ge. Inget parti här vill väl så långt förutsäga valresultatet att man tror att man får egen majoritet. Ingen inbillar sig väl att den lyckan skall vederfaras något av partierna. Jag vill till sist bara för Claes Roxbergh påpeka att han väl häromdagen har deltagit i ett beslut om energipolitiken vars innebörd han uppenbarligen inte har förstått. Han uttalade nämligen en lögn i fråga om avvecklingen av kärnkraften. Men den frågan kan vi väl återkomma till.

Herr talman! Jag gjorde en reflexion när Lars Werner klagade över att jag ännu inte har hunnit svara honom på en viss fråga. Detta är min första replik. I min inledning lyckades jag ändock svara på ett antal frågor från andra partier. Men miljöpartiet ställde någon fråga till de övriga partierna, och då var det dödstyst. Jag skall komma tillbaka till en fråga som jag ställde. Till Lars Werner vill jag säga att det inte är en myt att vänstern inte har ställt upp på det sätt som jag skulle önska. Visst har vänsterpartiet ställt upp på en del frågor. Men våren 1989, Lars Werner, hade vi en ordentlig diskussion. Resultatet av den och handlingen från Lars Werners sida gjorde mig djupt besviken, och det medför att jag har känt en osäkerhet om möjligheterna att träffa uppgörelser med vänsterpartiet. Det Bo Hammar sedan har sagt om de interna diskussionerna i vänsterpartiet har gjort mig än mer övertygad på den punkten -- tyvärr i fel riktning. Herr talman! Jag ställde en fråga om Ny demokrati. Jag fick ett rakt och klart svar från Olof Johansson. Jag tackar för det. Carl Bildt nämnde inte detta med ett ord. Carl Bildt har kaskader av angrepp mot mig. Han tog inte upp denna avgörande fråga med ett ord, trots att han har gjort uttalanden som tyder på att han skulle vara beredd att ta in Ian Wachtmeister i en borgerlig regering. Jag kan bara konstatera att det är dystert. Jag blev inte gladare av Bengt Westerbergs inlägg. Det var faktiskt ett inlägg på bottennivå. Han sade att vi har samma uppfattning när det gäller alkoholskatten. Det är fel. Om Bengt Westerberg hade tagit del av mitt inlägg skulle han ha vetat att jag redovisat argument för och emot, men jag anser att vi skall ha kvar nuvarande åldersgränser. Matmomsen togs också upp. Jag skulle vilja säga om att man i Ny demokrati har samma uppfattning som socialdemokraterna, är det så, Bengt Westerberg, att även en trasig klocka visar rätt tid två gånger om dygnet. Det är inte alls något bevis på Ny demokratis pålitlighet i vare sig det ena eller andra avseendet. Kom tillbaka med ett rejält svar, Bengt Westerberg, med ett klart avståndstagande för vad Ny demokrati står för. Till Olof Johansson vill jag säga när det gäller matmomsen att vi anser att man måste gå via lagrådet och att det förslag som centern lade fram inte håller för ett direkt beslut i riksdagen. Vi hade gärna tagit det på vårriksdagen, men nu får vi gå via lagrådet och det kommer en proposition i höst. Det behöver inte vara något fel i att väljarna får ett ord med i laget. Carl Bildt! Alla journalister som beskriver mig säger att jag ser väldigt nöjd ut. Jag tror att det är en förhoppning hos Carl Bildt att jag skulle se besviken ut. Jag var särskilt nöjd efter debatten med Carl Bildt häromkvällen. Jag visar ingen bitterhet. Jag tror faktiskt att jag kan visa att jag har förmåga att träffa politiska uppgörelser över blockgränserna. Jag kan visa det i praktiken. Var någonstans var Carl Bildt i energifrågan? Var någonstans var Carl Bildt när det gällde skattereformen? Var någonstans var Carl Bildt när det gällde skolan? Carl Bildt har i fråga efter fråga satsat på konfrontation, medan jag sytt ihop samlande lösningar. Det jag har hört av Carl Bildt i dag har inte gjort mig övertygad om att han skulle bli en statsminister som förmår att samla nationen, borgerligheten, Bengt Westerberg och hans åsikter i en rad frågor och ännu mindre Olof Johansson. Jag tror aldrig att jag har upplevt en opposition som gör anspråk på att ta över regeringsansvaret och som har en så pass stark ställning i opinionsundersökningar, uppvisa en sådan total splittring. De angriper varandra hej vilt. Det enda nya är att de inte tilltalar varandra med namn längre utan är anonyma. Det skall bli intressant att följa denna uppvisning i fortsättningen av valrörelsen. Det citat av Kjell-Olof Feldt som jag redovisade var från Dagens Nyheter. Det gällde risken med den nyligen föreslagna skattesänkningarna från högeralliansen. Jag kan även citera ur boken där Feldt säger att tvärtom härskar i nationen och bland oppositionspartierna uppfattningen, att nu var det tid för både reformer och skattesänkningar. Litet av detta låg det väl i Bengt Westerbergs inlägg i dag. Kjell-Olof Feldt hade ingenting att säga om Britt Mogårds bok. Jag får väl fortsätta att återkomma till den. Carl Bildt har inte ens redovisat om han har läst boken. Har Carl Bildt läst Mogårds bok? Däri beskrivs fruktansvärda interiörer av att man inte fick diskutera i den borgerliga regeringen, utan det var pang och så gick de tre ut och sedan blev det beslut. Det är inte att undra på att det blev som det blev. Nu tror jag inte att Bildt har den auktoriteten att han skulle klara det om han blir statsminister. Så jag tror att det blir betydligt mer diskussion i en framtida borgerlig regering. Kjell-Olof Feldt satt i en socialdemokratisk regering i nästan 14 år. Han skulle inte ha stått ut en dag i en regering som Carl Bildt skulle företräda. Det kan jag försäkra. Jag tycker att Bengt Westerbergs inlägg visade litet av desperation. Bengt Westerberg angrep flyktingpolitiken. När folkpartiet satt i regering föreslog man med ett långt mindre tryck på flyktingsidan precis sådana här åtgärder. Bengt Westerberg klagar också över biståndet. Inom högeralliansen föreslår moderaterna direkta nedskärningar. Kom igen Bengt Westerberg när Carl Bildt står upp för ökningar av biståndet. Hur skall handikappreformen förenas med löften om skattesänkningar på 30 miljarder, och där Carl Bildt vill gå ännu längre? Om Bengt Westerberg inte tål mina frågor skulle jag i stället vilja citera ur folkpartiets egen tidning Nu. En ledamot säger där att nu när folkpartiet har chansen att få gehör för sina socialliberala idéer väljer man att sätta sig i knät på moderaterna. Det är inte jag som säger detta, Bengt Westerberg. Det är en medlem av Bengt Westerbergs eget parti. Mats Sahlin, AU-ordförande i folkpartiets ungdomsförbund, och Olle Pilsäter, förste vice ordförande, säger att som vi ser det saknar moderaterna ett genuint engagemang i välfärdspolitiken. I det valet är det självklart vad folkpartiet måste välja. Samarbete med socialdemokraterna bevarar möjligheten till en generell välfärdspolitik. Samarbete med moderaterna försvårar på sikt möjligheter till denna. Det är precis detta problem jag försöker ta upp. Det är i och för sig bra med Bengt Westerbergs engagemang för ålderdomshem och för handikappade. Vi har tillsammans faktiskt lyckats lyfta fram 5,5 miljarder för att satsa på de äldres omsorg. Men hur går det med det tillsammans med moderaterna? I Stockholms kommun utlovar man nu skattesänkningar. Bengt Westerberg och moderaterna lovar sänkningar på 30 miljarder i landet. Allt det som Bengt Westerberg räknar upp och talar med sådant engagemang om kräver betydande skatter. Det är detta man alltid har kritiserat oss socialdemokrater för. Det finns ett samband mellan att ta hand om de gamla och åstadkomma de där institutionerna och de inkomster man kan redovisa. Om man i stället från folkpartiet satsar tillsammans med moderaterna på en skattesänkningspolitik -- jag anser inte att det finns utrymme för sådant i dag -- är det klart att jag ställer mig frågan inte bara om trovärdigheten på de områden som Bengt Westerberg räknar upp här utan också på andra områden. Hur skall Bengt Westerberg klara jämställdheten, som han utmärkt redovisade i inledningen, tillsammans med moderaterna som vill ha en barnomsorgspolitik som definitivt skulle driva tillbaka kvinnorna till hemmet? Det var väl det Bengt Westerberg avsåg när han sade att det finns de som vill återgå till gamla tider. Jag tycker att Bengt Westerberg skall förklara hur han skall ta bort dagisköerna tillsammans med moderaterna. De vill verkligen ta bort dagisköerna, genom att se till att kvinnorna inte kan förvärvsarbeta. Nog finns det mycket för Bengt Westerberg att redovisa efter den s.k. högeralliansens ingång. Men Bengt Westerberg väljer det allra enklaste, nämligen att angripa socialdemokrater som ändå på alla dessa punkter har arbetat i den riktning som Bengt Westerberg här argumenterar så bra för. Det borde kanske Bengt Westerberg tänka på innan han på en gång säger att högeralliansen är alternativet till svensk politik och rikta ett så våldsamt angrepp mot det som socialdemokratin står för. Okej, vi har inte klarat allt så som vi skulle önska, men vi står faktiskt upp i praktiken för det Bengt Westerberg vackert talar om.

Herr talman! Det här med citaten var ganska lustigt. Jag funderade på om jag skulle skicka över en bok, Kjell-Olof Feldts memoarer, till Ingvar Carlsson och skriva i boken att den kommer från en som känner Feldt. Jag känner åtminstone hans bok ganska väl. Ingvar Carlsson citerade säkert för första gången någonsin ett par ledande LUF-are som de numera kallas, medlemmar av liberala ungdomsförbundet, nämligen Mats Sahlin och Olle Pilsäter. Det är riktigt att de har förespråkat ett samarbete med socialdemokraterna så småningom. Men de säger också att det nu behövs ett samarbete med moderaterna för att få ordning på svensk ekonomi. Om Ingvar Carlsson vill betrakta dem som auktoriteter, hoppas jag att det gäller hela den artikel som han citerade ur. Statsministern meddelade att han inte var glad över mitt förra inlägg. Det var väl inte meningen att han skulle jubla särskilt mycket över det. Det är dock ett faktum att socialdemokraterna har satt solidariteten på undantag. Ingvar Carlsson försöker nu fly undan genom att säga att det kommer att bli sämre i framtiden, och han frågar sig hur folkpartiet och Bengt Westerberg skall göra i samarbete med andra i framtiden. Det får vi väl se. Om vi misslyckas med att förverkliga vår politik skall jag ta emot den berättigade kritik som Ingvar Carlsson då kan komma med. Nu handlar det emellertid om de praktiska resultaten av socialdemokratisk politik. Ingvar Carlsson och socialdemokraterna har inte i praktiken stått upp för de värden som jag talar för. Det är tvärtom så att ni hela tiden har satt dem på undantag -- inte så sällan för övrigt i samarbete med moderaterna här i riksdagen. Vilka har ni fått stöd av i kammaren när ni har skurit ned det svenska ulandsbiståndet? Kan Ingvar Carlsson redovisa det från talarstolen. När ni stramade upp flyktingpolitiken på luciadagen, som en extra julklapp strax före jul 1989, vilka var det som gick upp i talarstolen, applåderade beslutet och sade: Detta är precis den flyktingpolitik som vi har tyckt att man skall föra? Kan Ingvar Carlsson redovisa vilka som applåderade ert beslut om flyktingpolitiken den 13 december 1989? Vi har under våren behandlat en mängd förslag om handikappreformer här i riksdagen. Vilka är det som tillsammans med socialdemokraterna har avslagit alla dessa förslag? Kan Ingvar Carlsson redovisa med vilkas hjälp ni har fått majoritet för att avslå förslag om viktiga handikappreformer? Det skulle vara intressant att höra hur ni har byggt upp era majoriteter under den gångna perioden. Herr talman! Vi liberaler har två viktiga uppgifter. Den ena är att ge livsluft åt förnyelsen, att riva murar, att bekämpa fördomar och att undanröja hinder. Den andra är att slå vakt om och utveckla välfärden. Förnyelsen är nödvändig för ekonomisk utveckling. Vi vill att Sverige skall ha en framtid som industrination, och vi känner en stark oro för att den framtiden nu är hotad. Vi vill att det skall finnas riktiga jobb för unga människor som kommer ut på arbetsmarknaden. Vi vill att vanliga löntagare skall få litet mer över i plånboken, så att de kan förverkliga en del av det som de går och drömmer om, men som den svaga löneutvecklingen under de senaste 10--15 åren inte har givit dem möjlighet att göra. Att förnya kräver utmaningar, det kräver äventyr och det kräver mod. Vi vill gärna uppmuntra i synnerhet dem som är unga att söka äventyret och utmaningen. Men vi är övertygade om att det sker bäst om man har en trygg bas, dvs. en välfärdspolitik i grunden. Det är mycket lätt att ta saker för givet här i tillvaron. Jag kommer ihåg när jag själv var ung politiker på 1960-talet. Vi var alldeles övertygade om -- och inte bara vi som var unga för övrigt -- att tillväxten var självklar. Tre fyra fem procent tillväxt kunde man räkna med och hela debatten handlade om hur vi skulle fördela alla de resurer vi skulle få. Men vi togs snabbt ur den villfarelsen i början av 1970-talet. Då var det ingen tillväxt alls i ekonomin. Vi fick lära oss det som Bertil Ohlin egentligen hade predikat under hela sin tid som politiker, nämligen att man måste vårda de välståndsbildande krafterna. Misstaget att ta tillväxten för given håller man nu på att göra om i välfärdspolitiken. Nu tar man välfärden för given. Nu finns det de som går ut och säger att man kan sänka skatterna med flera hundra miljarder kronor och ändå få behålla den välfärd som vi har. Detta är nonsens. Det går inte. I detta ligger också ett mycket klart avståndstagande från partiet Ny demokrati, vilket Ingvar Carlsson efterlyste. Det som har gjort det partiet attraktivt för många tidigare i synnerhet socialdemokratiska väljare är löftet om stora skattesänkningar. Men det går inte att genomföra dessa skattesänkningar och behålla den välfärdspolitik som vi tycker är viktig. Men välfärdspolitiken måste förnyas. Vi måste se till att ge mer valuta för skattepengarna. Vi måste bättre ta hand om de mest utsatta i vårt samhälle. Gottne Broman, Saga Skarin och Gustaf Bonde måste få ett bättre bemötande än de får i socialdemokratins Sverige. Detta, herr talman, är det liberala budskapet inför höstens val. Vi tävlar inte om att vara bäst i rollen som alla goda gåvors givare. Med 30 miljarder i budgetunderskott, med växande arbetslöshet, med investeringsflykt och utan tillväxt vore det ansvarslöst. Vi tillhandahåller en kompass, den liberala ideologin. Målet är att alla skall vara fria och att alla skall vara trygga. Vi vill gärna söka nya utmaningar och nya äventyr, men med välfärden som bas.

Herr talman! Sverige kommer nu att ansöka om medlemskap i den Europeiska gemenskapen. Det är en händelse som vi liberaler hälsar med mycket stor glädje. Sveriges nära samhörighet med demokratierna i Europa har för oss liberaler alltid varit självklar. Vi har glatt oss åt den alltmer fördjupade integrationen som i EG har haft sin drivkraft och sitt nav. Vi inser också vilken betydelse EGs sammanhållning och framgångar har haft för den utveckling mot fred, demokrati och marknadsekonomi som vi nu kan se i hela Europa. När folken i Öst och Centraleuropa sprängde sina bojor och rev de murar, som skiljde dem och oss, växte också hoppet om fred i Europa. Demokratier för inte krig med varandra! Risken för ett storkrig i Europa har avsevärt minskat. Det kvarvarande hotet bottnar i ovissheten om vart det politiska och ekonomiska sönderfallet i Sovjet, om det fortsätter, kan föra unionen. För att säkra freden i Europa måste demokratierna i väst föra en politik som främjar frihet , demokrati och marknadsekonomi också i Sovjet. Enligt min, och folkpartiet liberalernas, uppfattning kan Sverige bäst verka för det som medlem av Vi liberaler har länge hoppats på, och verkat för, att Sverige en dag såsom medlem av Gemenskapen skall vara med att forma den europeiska framtiden. Den dagen har nu ryckt ett bra stycke närmare. I statsministerns anförande vill jag särskilt understryka visionen av ett Europa, så sammanflätat på samhällslivets olika områden, att ett krig i vår världsdel framstår som otänkbart. Det är också värdefullt att det i deklarationen understryks att vi delar Gemenskapens långsiktiga mål, så som dessa formulerats i Romfördraget och enhetsakten, och vill tillsammans med de andra medlemmarna arbeta för dessas förverkligande.

Vi kommer därför att liera oss med krafter inom EG som vill detsamma som vi, som t.ex. vill ge samarbetet en social dimension och föra en radikal miljöpolitik. Och vi vet, att till de omistliga medlen för att målen skall nås hör marknadsekonomi och fri handel. Sverige har mycket att lära och vinna av medverkan i den europeiska gemenskapen. Vi har också mycket att tillföra. Sverige har initiativrika och välutbildade medborgare, en grundfast demokratisk tradition, en fungerande samhällsordning, internationellt framgångsrika företag, en väl utvecklad handel, goda råvaror och, inte att förglömma, en fantastisk natur. Vi har i Sverige funnit vägar att genom bl.a. en omfattande arbetsmarknadsutbildning hålla arbetslösheten nere. Vi har kommit längre än andra länder på vägen mot jämställdhet mellan kvinnor och män. Inom miljöpolitiken har vi gjort framsteg som kan bli goda exempel för andra . När det gäller skyddet av medborgarnas liv och hälsa mot arbetsskador, trafikskador och droger har vi en hel del att lära ut. Sverige går inte tomhänt in i det europeiska samarbetet. Herr talman! Integrationen inom EG syftar inte till någon centralstyrd enhetsstat, utan till en federation där nationella och regionala kulturer och språkgrupper utvecklas sida vid sida, med respekt för varandras särdrag och i glädje över mångfalden. Det bästa i arvet från Athen, Jerusalem och Rom förs vidare. Samtidigt är många problem internationella till sin karaktär. Den gränsöverskridande miljöförstöringen kan bara hindras genom internationell samverkan. Den makt som kapitalets rörlighet ger måste balanseras genom överstatligt politiskt samarbete. I dessa och andra sammanhang kommer samverkan inom EG att vara viktig. Att ständigt segla, att vilja utforska och förändra, att vara i rörelse mot något nytt är, enligt författaren Rolf Edberg, ett europeiskt drag. Därför är inte heller den gemenskap vi svenskar nu vill tillhöra någon färdig produkt. Den blir vad dess medlemmar och medborgare gör den till.